Herr talman! Jörgen Warborn har frågat justitie och migrationsministern vilka konkreta förslag för att stärka upphovsrätten som regeringen kommer att presentera vid det planerade rundabordssamtalet med berörda personer inom upphovsrättsområdet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som kultur och demokratiminister som ska svara på interpellationen. Jag har sagt det förut. Upphovsrätten är viktig. Vi behöver samarbeta för att stärka förutsättningarna för de kulturella och kreativa näringarna, främja lagliga alternativ och försvåra för dem som tjänar pengar på att illegalt sprida film, musik eller böcker. I detta arbete är företrädare för de branscher som direkt eller indirekt påverkas av intrången en viktig resurs. Vi behöver dra nytta av varandras kunskaper, nätverk och erfarenheter för att kunna uppnå bästa möjliga resultat. Därför har jag och regeringen valt just rundabordssamtalet som format för ett inledande möte. Att nu presentera konkreta förslag på åtgärder vore att föregripa samtalet på ett sätt som inte gagnar den vidare processen.

Herr talman! Det här är en fråga som är oerhört viktig. Jag blev ledsen när jag såg kulturministerns svar. Det är inte en enda konkret möjlighet i fråga om vad man kan göra för att stävja brottsligheten och den rovdrift som pågår framför allt på svensk film men också andra delar. Upphovsrätten är precis som äganderätten oerhört väsentlig i ett demokratiskt samhälle, kultur och demokratiministern. Det måste vi värna, och då kan man inte bara prata, utan man måste handla. Vi moderater har lagt fram en rad förslag för att förbättra och skydda upphovsrätten. Jörgen Warborn angav ett antal av dessa, till exempel en starkare lagstiftning kring upphovsrätten och högre straffsatser för dem som begår brott mot upphovsrätten så att polisen får möjlighet att utreda. Det måste bli ett prioriterat brott som kan gå till åtal. Ett annat förslag är att sajter ska kunna blockeras efter domstolsbeslut. Detta är oerhört viktigt. Det handlar också om att ställa krav på distributörerna så att de gör det de ska göra och att uppmuntra bättre tjänster. Inget av detta fanns i kultur och demokratiministerns svar på den fråga som Jörgen Warborn ställde. Ska vi ha en bättre filmpolitik i det här landet är det oerhört väsentligt att vi skyddar upphovsmännen och deras verk och inte bara låter laissez-faire råda. Vi kan inte låta det vara som det är och hoppas att det kanske går bra. Kulturministern har stått här nu på förmiddagen och slagit sig för bröstet över 435 miljoner kronor. Det är väldigt mycket pengar. Men det dubbla går ut i piracy, så om man vill ha en förbättrad filmpolitik och förbättrade förutsättningar och ett bättre företagsklimat, som kulturministern stod här och sa, då måste vi stoppa denna piracy och se till att upphovsrätten värnas också av regeringen.
Herr talman! Tack för inläggen! Det är väl ingen ordningsfråga, men riksdagsledamot Magnusson vevar på, och jag vill påminna om vad frågan var som Jörgen Warborn ställde från början. Frågan var vilka förslag som kommer att presenteras vid det planerade rundabordssamtalet med berörda personer inom upphovsrättsområdet. Det är den fråga som jag framför allt utgår från i mitt svar. Det var ett samtal vi bjöd in till, ett samtal med en häftig samling aktörer som inte har suttit runt samma bord. Det är intressant med tanke på att det har funnits en annan regering i åtta år som kanske också kunde ha lyckats få de här aktörerna runt bordet. Något som blev väldigt tydligt när man satt med dessa olika aktörer från väldigt många olika delar av samhället, alltifrån Rättighetsalliansen till Musiksverige till Telenor, Google, Comhem, Telia Sonera, Klarna och så vidare, var att det förvisso fanns en gemensam syn på att det är viktigt att ha en stark upphovsrättslagstiftning som fungerar. Men det fanns också en delad syn på till exempel blockering. Jag tror att det viktigaste jag kan göra som kultur och demokratiminister är att få alla till bordet så att vi kan föra ett samtal och kanske lyckas med att sätta upp ett gemensamt mål. I rundabordssamtalet, som ju pågick i går, var jag väldigt tydlig med att mitt mål med mötet, och om det blir en fortsättning, är att jag vill veta att alla som deltar tror att vi kan hitta gemensamheter att arbeta för. Det återstår att se. En fortsättning på det här mötet kommer att följa under nästa vecka. Sedan kommer jag att kunna återkomma till riksdagsledamöterna om vad vi ska arbeta emot och vilka mål vi sätter upp för detta. När det gäller konkreta lagstiftningsåtgärder vill jag hänvisa dem till justitieministern. Rundabordssamtalet handlade om vad vi kan göra vid sidan om lagstiftningen, vilket är väldigt mycket. Båda riksdagsledamöterna lyfte ju fram vad som faktiskt sker i våra grannländer och runt om i Europa. Det finns en lång lista med aktiviteter som förhoppningsvis kan få ned de kommersiella illegala aktiviteterna som pågår som är förödande för branschen. Jag känner till alla de siffror som har lyfts fram här, och det är skrämmande hur mycket pengar som inte går till kreatörerna, skådespelarna och producenterna men som behövs i branschen, hos aktörerna, för att de ska kunna göra mer inom framför allt filmen, även om detta också berör andra områden där det sker illegala aktiviteter. Det samtal vi hade i går var ett bra samtal, och jag tror att jag kan lyckas behålla alla dessa aktörer runt bordet. Det kommer inte att vara enkelt, för det finns olika intressen, men jag hörde också ett starkt gemensamt intresse av att allas affärer och allas intressen kan stärkas av att vi hittar gemensamma mål och arbetar utifrån dem.

Herr talman! Denna fråga engagerar mig mycket, men det är tråkigt att kultur och demokratiministern ser det som att jag vevar på. Det är en angelägen grundläggande fråga om vi ska ha en blomstrande filmbransch i det här landet där upphovsmännen kan leva på sina verk. Det är inte att veva på. Jag är angelägen om att vi kommer till rätta med den brottslighet som innebär ett rov på miljontals kronor varje dag från hela branschen. Det är konstigt att kultur och demokratiministern inte delar min oro för denna växande piracy ju mer fiber och nät byggs ut över hela landet. Jag hoppas att regeringen står kvar vid den bredbandsstrategi som alliansregeringen lade fram på riksdagens bord under förra mandatperioden. Lagstiftning är en grundläggande plattform för förutsättningarna att bedriva filmproduktion i landet. Det är därför jag ställer frågan till kultur och demokratiministern och inte justitieministern. Hela regeringen måste vara medveten om vad som behövs för att stävja brottsligheten. Nu sätter sig intressenterna runt ett bord. Jag blir lite förvånad när kultur och demokratiministern säger att det var första gången dessa intressenter träffades. Tidigare har det låtit som att kultur och demokratiministern har träffat alla på området, men nu lät det annorlunda. Jag vill gärna få några svar i statsrådets sista inlägg.
Herr talman! Jag är övertygad om att vi alla är medvetna om och förstår hur den illegala nedladdningen och de illegala aktiviteterna dränerar branschen. Det är oerhört allvarligt. Just därför behöver någonting göras, och just därför hade vi samtalet i går. Det var faktiskt så att det fanns aktörer runt bordet i går som inte hade inbjudits av någon tidigare regering för samtal i dessa frågor. Det är aktörer som vi har identifierat som viktiga i den process vi just nu befinner oss i. Så är det. Riksdagsledamöterna känner också till att när vi befinner oss i en process ska jag inte stå här och förekomma den processen. Jag ska inte med bestämdhet säga saker som jag har idéer om utan att jag också känner att jag har med mig de aktörer som jag vill och behöver ha med mig in i arbetet om vi ska kunna göra en förändring. Lagstiftning i all ära, men vad är en lagstiftning som ingen följer? Inte minst inom upphovsrättsområdet finns en god lagstiftning, men den följs inte. Det är viktigt att vi tittar på alla andra åtgärder som våra grannländer och andra länder i Europa vidtar och har vidtagit och som vi fortfarande kan lära mycket av, kanske till och med förfina och förbättra. Jag är också lite förvånad över att ropet efter lagstiftning blir det starkaste argumentet. Varför inte göra det som vi nu inleder arbetet med, det vill säga se vilka frivilliga initiativ som faktiskt finns? Det kom fram att det sker flera frivilliga initiativ runt bordet i går, som flera av aktörerna inte kände till var på gång eller hade skett i andra länder där de har bedrivit näringsverksamhet. Det finns en hel del att göra, och det är därför jag är hoppfull inför de kommande mötena. Jag tror inte alls på passivitet. Det är en passivitet i frågorna som vi har sett under många år. Det är därför vi gör detta arbete nu. Att inleda samtal med branschen är en av de saker vi kan göra, vidare att försöka hitta vägar bredvid lagstiftningen. Det pågår också rättsprocesser där vi väntar på dom, så får vi se vart de kan leda oss. Sedan har vi EU och kommissionen att förhålla oss till. Det gäller de direktiv som de ger och de processer som pågår där och som vi vet självklart kommer att påverka vårt land. Jag är övertygad om att samtal är viktiga. Visst behövs andra bullar, men de andra bullarna behöver inte vara lagstiftningsbullar, utan det kan vara helt andra kakor, till exempel sju sorters småländska kakor, som vi kan sätta på bordet. Kanske de kan bidra till att vi kan sätta upp tydliga mål om hur vi ska stoppa olagligheterna som förstör för branschen.

Herr talman! Jag tackar riksdagsledamot Warborn. Piracy ska minska. Det är mitt mål. Men det målet ska jag arbeta fram med de aktörer som satt runt mitt runda bord i går. Därför får jag återkomma till specifikt hur det målet blir. Jag vill inte föregå det goda samtal jag lade grunden för i går, utan jag vill komma tillbaka och förhoppningsvis imponera med ett tydligt mål. För Miljöpartiet är det viktigt att aktörer inom de kreativa och kulturella näringarna får betalt för sitt arbete. Det är en förutsättning för en i ett internationellt perspektiv framgångsrik svensk bransch. Det är bland annat därför upphovsrätten är oerhört viktig för mig. Det är också viktigt för mig att inte bryta mot lagar. Därför är det också viktigt med lagstiftning som faktiskt upprätthålls. Då måste vi titta på alla de andra faktorer som påverkar, till exempel värderingar eller kunskap om vad som faktiskt är olagligt och lagligt. Det finns studier som visar att det råder bristande kunskap i stora grupper, som inte ens vet om att de begår olagligheter. Ett övergripande mål för mig som kultur och demokratiminister är att göra kulturen tillgänglig för fler. Där fyller upphovsrätten en oerhört viktig funktion. Det möte som vi hade i går var ett första samtal. Jag hoppas på fler interpellationer där jag får återkomma med hur vi som satt runt bordet, varav flera för första gången, kan säkerställa att vi bedriver ett långsiktigt och målmedvetet tydligt arbete för att minska mängden olagligheter och denna piracy.